Herr talman! Från moderata samlingspartiets sida har vi bestämt motsatt oss det förslag till lag om psykiatrisk vård och vård av missbrukare i vissa fall som just har behandlats av lagrådet. Vi har motsatt oss förslaget därför att det skulle innebära psykiatrisk tvångsvård också av icke psykiskt sjuka missbrukare, något som vi menar står i strid med internationellt vedertagna etiska principer för psykiatrisk vård. Vi har också motsatt oss förslaget därför att det skulle innebära en allvarlig försämring från både vårdoch rättssäkerhetssynpunkt för de missbrukare det här gäller. Det talas med rätta om att alla skall ha tillgång till adekvat vård, men vad händer med den gravt hemfallne, vårdobenägne missbrukare som är i trängande behov av vård och social rehabilitering? Är han inte också i behov av avgiftning och psykiatrisk vård i samband därmed, så får han ingen vård alls eller också tvingas man av humanitära skäl att tänja på lagen för att vård över huvud taget skall komma till stånd. Det talas med rätta om behovet av rättssäkerhet. Varför skall man då kasta ut den rättssäkerhet som den dubbla prövningen i både nämnd och länsrätt innebär för alkoholmissbrukare och ersätta den med endast läkarprövning? Det talas också med rätta om att man skall minimera tvånget. Vi håller helt med om att man så långt möjligt skall arbeta med frivilliga medel, men vi menar att man inte minimerar tvånget bara därför att man för ihop olika tvångsbestämmelser i en och samma lag. Jag har dessutom den uppfattningen att porten till tvångsvård skulle bli alldeles för vid genom förslaget i lagrådsremissen, för väldigt många kan vid något tillfälle falla in under indikationen missbruk av alkohol eller narkotika — man skulle ju inte längre behöva styrka psykisk sjukdom eller hemfallenhet. Det skulle samtidigt bli en radikal försämring för de mest behövande när det gäller möjligheterna till vård och social rehabilitering av erforderlig längd och erforderligt slag. Skall tvånget minimeras — och det hoppas jag som sagt att vi alla är överens om — så vore det föga välbetänkt att ta bort de mellanformer som i dag finns enligt nykterhetsvårdslagen, bl.a. i form av kontraktsvård, där alkoholmissbrukaren förbinder sig att kvarstanna viss tid för vård. Det är i dag ungefär fem gånger så många alkoholmissbrukare som ställer upp för kontraktsvård på i medeltal tre månader än som tvångsintas på nykterhetsvårdsanstalter. Däremot har det varit en klar brist i gällande lagstiftning att motsvarande möjligheter till kontraktsvård inte funnits för narkotikamissbrukare. Vi menar därför, herr talman, att det är bra att frågan om kontraktsvården utreds och att det sker nu. Vi menar också att det är bra att man i direktiven påpekar att många missbrukare efter en tids behandling går igenom en kris. Den första motivationen har försvunnit, behandlingen har blivit rutin och missbrukets positiva inslag framstår åter allt starkare för missbrukaren. Så ser tyvärr alltför ofta verkligheten ut för många av våra missbrukare, hur fina behandlingsplaner som än föreligger. Det är inte brist på behandlingsplan eller brist på insikt som föreligger, utan det är helt enkelt oförmågan att stå emot tvånget att återuppta missbruket som är det stora problemet. Vi menar också att det är bra att man i direktiven erinrar om att man inom missbruksvården — och då kanske särskilt narkomanvården för vuxna — alltmer har börjat betona värdet av att ställa krav på missbrukaren, att han för att erhålla vård skall förbinda sig att följa uppsatta regler, underkasta sig medicinska kontroller osv. Men man kan enligt vår uppfattning inte lägga fram förslag om en ny lagstiftning om tvångsvård för missbrukare utan att samtidigt behålla och för narkomanerna införa möjligheten till det mildare tvång som kontraktsvård innebär. Nu har ju lagrådets yttrande kommit, och det är utomordentligt kritiskt på många punkter. Lagrådet undrar bl.a. av vilken psykiatrisk vård den inte psykiskt sjuke missbrukaren skall vara i trängande behov. Om patienten inte är psykiskt sjuk, säger lagrådet, får man utgå ifrån att något mera långvarigt behov av psykiatrisk vård inte förefinns. Han kan därför tänkas bli utskriven mycket snart, kanske redan några dagar efter intagningen. Lagrådet efterlyser också vad som avses med begreppet avgiftning. Om det bara gäller att avlägsna giftet ur kroppen, kan man ju hävda att avgiftningen är klar efter bara några timmar. Då finns det inte längre någon juridiskt hållbar grund för att hålla kvar missbrukaren på sjukhuset, påpekar lagrådet. Om det inte räcker med intagningsgrunderna för att hålla kvar missbrukaren mot hans vilja, måste det finnas andra kvarhållningsregler, påpekar lagrådet med rätta. Naturligtvis måste man i de här de mest allvarliga av alla allvarliga situationer se till att vårdtiden blir tillräckligt lång för att motivation för fortsatt frivillig behandling skall kunna uppnås. Lagrådet menar också att det sannolikt vore bättre med en särskild lag för tvångsvård av missbrukare, därför att regler om personer som tillhör en annan vårdkategori låter sig inte utan vidare infogas i en lag som är uppbyggd med tanke på psykiskt sjuka. Lagrådets kritik, herr talman, är sådan att det förefaller mycket svårt att vidta de ändringar som bör vidtas, göra de exemplifieringar som lagrådet efterlyser osv., på den mycket korta tid som står till förfogande, innan man avser lägga fram propositionen. Det föreliggande förslaget stöter också på ett växande motstånd på allt fler håll: på klient-, sjukvårdsoch socialvårdshåll.

Tiden borde nu vara inne att acceptera att missbruksvård förutsätter insatser inom olika vårdområden, där varje vårdområde måste ta sitt ansvar av omtanke om just missbrukaren. Det är ändå hans bästa som hela tiden måste stå i centrum för debatten. Vi menar att om utredningsarbetet sätts i gång nu, samordnat med den arbetande utredningen om kontraktsvården, borde ett förslag kunna föreligga innan den nya socialtjänstlagen avses träda i kraft 1981 — ett förslag där både vårdsynpunkter och rättssäkerhetssynpunkter borde kunna tillgodoses.

Herr talman! När regeringen lade fram lagrådsremissen i höstas uttryckte jag vår vilja att nå ett så brett samförstånd som möjligt om lagstiftningen om vård utan samtycke, i första hand här i riksdagen men naturligtvis också utanför riksdagen. Det är fortfarande min önskan att vi skall nå detta mål. Jag måste emellertid medge att den diskussion som har förts visar att det inte är lätt att tillfredsställa de olika meningsriktningarna i debatten. Jag är glad över vad Anita Gradin sade om innehållet i lagrådsremissen, men jag tror inte att jag gör samförståndssträvandena någon tjänst genom att nu ta upp en debatt med Ingegerd Troedsson och bemöta den kritik som hon riktar mot det förslag som vi lade fram i höstas. Vi skall nu självfallet studera lagrådets yttrande, men jag är inte beredd att diskutera den saken i dag. Jag tror som sagt inte att det gagnar försöken att nå ett brett samförstånd att göra det. Dessutom handlar den fråga som är ställd om utredningen om kontraktsvård. Den utredningen hade Ingegerd Troedsson ingenting att invända emot. Jag hoppas därför att hon ursäktar att jag inte ytterligare går in på hennes anförande. Anita Gradin undrade om den utredning som vi nu har tillsatt innebär något försök att bakvägen införa nykterhetsvårdslagen — och då i första hand den typ av vård som möjliggörs enligt 58 §. Jag tror att den som läser direktiven uppmärksamt finner att de inte ger uttryck för någon särskilt het uppslutning bakom 58 § nykterhetsvårdslagen och den vård som den har möjliggjort. Det är inte heller det utredningsdirektiven handlar om. Det man har pekat på när det gäller 58 § är att den frivillighet som kontraktet skulle innebära i viss mån är skenbar, eftersom missbrukaren har haft hotet om tvångsintagning hängande över sig. Så skulle inte vara fallet med den kontraktsvård som det kunde bli fråga om, ifall riksdagen beslutar om en lagstiftning med det innehåll som regeringens lagrådsremiss har. Då blir det fråga om ett kontrakt som man ingår frivilligt utan något hot hängande över sig — alltså en helt annan situation. Det är klart att man inte skall ägna sig åt att försöka förverkliga några illa genomtänkta hugskott. Det är därför vi har tänkt oss en utredning av frågan. Dess resultat skall naturligtvis remissbehandlas och sedan behandlas av riksdagen. Jag är givetvis angelägen om samförstånd även i det sammanhanget. Varför är det då så bråttom? frågar Anita Gradin. Jag konstaterar att vi är överens om att kontraktsvården skall utredas. Frågan är bara: Skall den utredas snabbt eller mer långsiktigt? Jag kan tillägga att även kommittén för socialvårdens målfrågor — vars uppvaktning Anita Gradin nämnde -— i sin skrivelse framhöll att man var överens om att frågan skall utredas. Det hade man ingenting att invända emot, men man ville inte att frågan skulle utredas lika snabbt som vi vill. Vi får se vad den här utredningen kan ge. Det vet vi inte. Jag hoppas naturligtvis att den skall kunna tillföra missbruksvården ett effektivt instrument, men går inte det är det självklart att frågan får tas upp igen, i nästa utredning. Men varför är jag då så angelägen om att vi försöker göra detta snabbt? Svaret kan bli enkelt. Det står redan i det jag tidigare sagt: Missbrukssituationen är ytterst allvarlig. Låt mig ge en enda illustration. Det kom i går in en skrivelse till socialstyrelsen från rättsläkarstationen i Stockholm. Man har kommit fram till att det under 1978 i det här rättsläkardistriktet, som omfattar Stockholm, Sörmland och Gotlands län, var 60 personer — huvudsakligen ungdomar — som hade dött av överdos av narkotika eller av andra med narkotikamissbruket förknippade skador. De allra flesta av dessa 60 var under 40 år. 1975 hade man 25 dödsfall, alltså mer än en fördubbling på fyra år. Jag skall gärna erkänna att det kan finnas felkällor. Det är möjligt att dödsfallen var fler 1975, fastän man inte var lika energisk när det gällde att undersöka dem då. Men det gör egentligen inte saken bättre! Det är en alarmerande situation, och jag har svårt att stå till svars för att vänta med att försöka få fram en metod och en lagstiftning anpassad till den, som kan vara ett verksamt medel för vissa missbrukare. Vi vet att man inom missbruksvården och kanske framför allt inom narkomanvården har börjat arbeta med olika typer av kontrakt. Men dessa är rätt svåra att hantera, och det är därför angeläget att de får belysas i en utredning och att det övervägs om en lagstiftning kan stötta upp dessa kontrakt. Redan 1973, när socialstyrelsen redovisade boken Behandling av narkotikamissbrukare, angav man kontraktsvård som en möjlighet. Det har inte hänt så mycket sedan 1973 på detta område; det har nu gått sex år. Jag tycker inte att man kan säga att vi forcerar, om vi försöker få fram denna metod. Går det inte, så går det inte, men då har vi ändå gjort ett försök. Det är svårt att förstå kritik för att man vill utreda en fråga. Detta kommer självfallet att ske i kontakt med alla möjliga intressenter på området. För att utredningen skall kunna genomföras snabbt, skall den göras av en enmansutredare, men denne har ett antal sakkunniga till hjälp, och olika typer av expertis och erfarenheter är representerade bland dem som skall bistå utredaren i hans arbete. Utredningen skall självfallet arbeta i kontakt med dem som har kunskaper på området. Resultatet av utredningen skall sedan remissbehandlas på vanligt sätt. Jag upprepar att vi, om det inte går att komma fram på denna väg, får notera det och gripa oss an frågan på nytt. Jag tycker dock att det vore fel att inte göra försöket nu. Jag vill än en gång understryka att jag är angelägen om samförstånd också när det gäller behandlingen av denna utrednings arbete.

Herr talman! Jag konstaterar att Anita Gradin och jag är överens om det mesta. Jag har egentligen svårt att förstå varför det skall behöva bli en sådan strid om det enkla faktum att regeringen tillsätter en utredning för att se på detta begränsade område. Vi är överens om att missbruksläget är allvarligt och att man måste pröva alla vägar för att få en förbättring till stånd. Inga hugskott, tack, säger Anita Gradin. Men det här är inget hugskott. Som jag nämnde finns förslaget med redan i socialstyrelsens redovisning 1973 som en möjlighet man diskuterade. Och folkpartiet har haft det i sitt program. Senast antogs det vid landsmötet i höstas. Och vi har inte stuckit under stol med det på något sätt. Det kan inte komma som någon överraskning att vi också vill att denna tanke skall utredas. Anita Gradin säger själv nu att detta med överenskommelser är ett vettigt inslag i vården. Men det är ju precis det som utredningen skall syssla med. Den skall också undersöka om det behövs någon lagstiftning för att stötta upp sådana överenskommelser. Det är ju ändå så i dag att om man träffar en överenskommelse med t.ex. en narkoman och han sedan efter tre månader eller så är fysiskt upprustad och känner sig i bättre skick och längtan efter knark kommer tillbaka — då har man ingen möjlighet att hålla honom kvar med hjälp av något avtal. Då är frågan: Bör man ha det, och hur skall den möjligheten i så fall utformas? Han kan genom tidigare erfarenhet känna till att det kommer en tid då han vill ge sig av och säga: Hjälp mig och håll mig kvar då. Men när den tidpunkten väl kommer kan man inte göra det med dagens situation. Då gäller det: Skall vi ha en sådan möjlighet, då måste vi naturligtvis ha en lagstiftning. Ett vårdkollektiv kan inte självt ta sig en sådan rätt, utan rättssäkerheten fordrar att det finns ett lagligt stöd för det. Direktiven är mycket öppet skrivna. De talar om att utredaren skall ”dra upp riktlinjerna för hur en missbruksvård med inslag av kontrakt skulle kunna utformas” och ”särskilt beakta rättssäkerhetsaspekterna”. Sedan sägs det: ”Skulle utredaren finna att en kontraktsvård bör innesluta möjligheter till tvångsåtgärder, bör utredaren lämna förslag till behövlig lagreglering.” Det är alltså mycket öppet skrivet. Det sägs också att ”eventuella åtgärder” skall kunna ”genomföras samtidigt som den nya socialtjänstlagstiftningen träder i kraft”. Jag understryker det än en gång: Det här är inte för att få strid, utan för att få fram ytterligare underlag för att se om det finns en metod till som kan användas i vården. Tyvärr vet vi alla, att de metoder som används i dag inom missbruksvården inte är så framgångsrika att vi kan slå oss till ro med dem. Det är detta som denna utredning är uttryck för. Och jag kan fortfarande inte förstå: Om man delar vår bedömning av allvaret i läget — vad är det då som är så hemskt med att tillsätta en utredning och få fram ytterligare fakta? Självfallet kommer det att finnas möjligheter för alla intressenter att ge sina synpunkter på utredningen, att yttra sig över den och att sedan också påverka en riksdagsbehandling, om det blir aktuellt. När det gäller bidragen till kommunerna vill jag inte gå in på den diskussionen nu. Det är inte det interpellationen har tagit upp. Jag vill bara understryka att det inte är fråga om att ta ifrån kommunerna några resurser, utan att i samförstånd med kommunernas företrädare, Kommunförbundet, ge statsbidrag på annat sätt. Man kan diskutera om det är bra eller inte, men det är inte fråga om att ta ifrån kommunerna några resurser utan om att tillföra kommunerna avsevärda resurser genom den aktuella propositionen.

Herr talman! Jag vill bara notera att med Anita Gradins senaste inlägg kommer vi varandra ytterligare något närmare i våra ståndpunkter, i och med att Anita Gradin nu säger att hon kan förstå brådskan. Det är bra.

Herr talman! Jag hemställer att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner med anledning av propositionen 1978/79:112 om regionalpolitik måtte utsträckas till torsdagen den 19 april.

Herr talman! De reservationer som vi socialdemokrater fogat till utskottets betänkande har i hög grad en sak gemensamt, nämligen en klar vilja, en klar ambition att försöka bredda intresset för olika sektorer inom det traditionella kulturutbudet. Det gäller såväl bildkonsten, genom ökat stöd till Konstfrämjandet och till konstnärerna, som teatern, musiken och dansen, genom resursförstärkningar till de regionala skådebanorna och Riksskådebanan. Med andra ord: som en röd tråd i våra motioner och reservationer löper tanken och tron på olika former av uppsökande verksamhet. Det har tyvärr visat sig att oavsett ökade anslag till kulturinstitutioner, tillkomsten av nya riksinstitutioner och byggande av nya, pampiga kulturhus når man i stort sett bara de människor som redan är förtrogna med vanan och framför allt ser värdet i att ägna en del av sin tid åt det estetiska området. Det är i och för sig bra, men det stora problemet —- jag skulle t.o.m. vilja säga faran — ligger i att det är i ytterst få fall som vi med dessa åtgärder når grupper med liten eller ingen erfarenhet av det estetiska kulturområdet. Detta innebär att om vi har ambitionen att få fler människor medvetna om det värde som ligger it.ex. en konst-, teatereller musikupplevelse måste vi satsa mer resurser på just sådana organistioner som tilldelats den många gånger mycket svåra uppgiften att motivera nya grupper av människor för upplevelser av det här slaget. Jag säger den ”mycket svåra uppgiften”, därför att de människor som vi vill nå upplever inte i dag den estetiska kulturen som någonting meningsfullt och framför allt inte som ett viktigt led i deras sociala utveckling. Vi förstår orsaken till ointresset, men det vore ett stort svek från oss reservanter att bara acceptera det. Detta är anledningen till att vi vill prioritera och öka resurserna till Skådebanan och Konstfrämjandet. Att moderaterna inte känner något för de här tankarna förvånar inte — det vore i stället mer förvånande om de skulle göra det. Däremot förvånar det oss något att man inom centern ställer sig så pass kallsinnig till frågorna som man har gjort. Statens kulturråd konstaterade i sin utredning Stödet till Skådebanan att Skådebanan, genom sin förankring i organisationer som representerar breda medborgargrupper, genom sin kulturpolitiska målinriktning och genom sin service till i princip alla producenter, har sådana förutsättningar att den bör ges bättre möjligheter till vidare utveckling. Skådebanans styrka ligger inte minst i att organisationen, om den får tillräckliga resurser, har förutsättningar att bedriva ett samordnat publikarbete. Detta är helt enkelt nödvändigt, om man vill nå resultat med en ombudsverksamhet, som till sin huvuasakliga del är förlagd till arbetsplatserna. Förutsättningen för att ett ombudsarbete i längden skall kunna bli framgångsrikt är att det är fast förankrat i den fackliga verksamheten på de olika arbetsplatserna. Skådebanan är den enda publikorganisation där såväl LO som TCO finns bland huvudmännen. Detta innebär enligt vår mening att de stora löntagarorganisationerna får ta ett stort ansvar för verksamheten. Vi vill vad det gäller Skådebanan och det regionala stödet utöver vad regeringen föreslagit öka stödet med elva grundbelopp, vilket i stort sett motsvarar 600 000 kr. För att Skådebanan skall kunna tillgodogöra sig denna resursförstärkning och utveckla den regionala verksamheten krävs det emellertid också att Riksskådebanan får mer pengar. För Riksskådebanans del föreslår vi ett ökat bidrag utöver vad som föreslås i propositionen med 90 000 kr. Vad sedan gäller Konstfrämjandet befinner sig detta i en intressant utveckling inom hela landet, men också i fråga om denna verksamhet krävs ökade resurser. I planerna ingår att komplettera den nuvarande grafikutgivningen, som f. ö. är landets största, med utgivning av bl.a. bilder i affischoch reproduktionsutförande för såväl barn som vuxna. En utbyggd konstbildande och pedagogisk verksamhet med kurser, studiematerial och service till studieförbund, organisationer och andra övervägs också. Medlemmar, ombud och allmänhet skall i större utsträckning kunna erbjudas aktiviteter i form av utställningsoch studiebesök, kortare konstresor m.m. En verksamhet med konst på arbetsplatsen avses utvecklas i samarbete med arbetsmarknadens organisationer. Men allt detta kräver större resurser än man i dag har, och i detta fall föreslår vi reservanter en uppräkning med 300 000 kr. Slutligen vill vi försöka medverka till att bildkonstnärernas ekonomiska situation förbättras. Vi föreslår därför att den gruppen bryts ut ur konstnärsnämnden och att det i stället bildas en särskild bildkonstnärsfond. Med detta korta anförande, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Årets kulturbudget uppvisar en rätt betydande ökning. Moderata samlingspartiet har inte på någon punkt velat bidra till ytterligare kostnadsökningar, utan vi ställer oss helhjärtat bakom det uttalande om ekonomisk återhållsamhet som utskottet har gjort. Men vi har på vissa punkter reserverat oss mot utskottets betänkande, och jag skall därför motivera vår ståndpunkt i dessa frågor. Under punkten 1 behandlas en partimotion från moderata samlingspartiet i vilken krävs en utvärdering och översyn av verksamheten vid statens kulturråd. Utskottet tycker att frågan är för tidigt väckt, och det är ju ett argument som ofta används i sådana här sammanhang, när man inte har så mycket annat att säga. Kulturrådet började sin verksamhet den 1 oktober 1974 och har fått en central ställning inom det kulturpolitiska området — kanske en alltför dominerande ställning. Rådet prövar anslagsframställningar inom praktiskt taget varje sektor inom kulturlivet, fördelar bidrag och gör utredningar för att bara nämna en del av dess verksamhet. Organisationen förefaller tungrodd, och många uppdrag skulle nog med fördel kunna läggas ut på lokala ansvariga organ. Vi tror att det skulle vara värdefullt, om uppdraget att granska kulturrådets verksamhet gavs till någon som inte direkt deltar i rådets arbete. I ett annat yrkande i den moderata motionen föreslås att riksdagen uttalar att kulturrådet skall ta kvalitetshänsyn i sitt arbete. Utskottet avvisar också detta förslag, men säger att det är uppenbart att kulturrådet i olika sammanhang skall ta hänsyn till kvalitetssynpunkter, och det är ju alltid ett medgivande. Självfallet är det svårt att formulera kravet på kvalitet, men det får inte avhålla oss från att försöka. Bristen på kvalitetskrav diskuterades av många remissinstanser, innan det nuvarande kulturrådet inrättades.

Det hade varit rimligt om också kulturutskottet hade valt samma linje. Under punkten 11, som rör Operan och Dramaten, finns också en moderat reservation. Utskottet har inte biträtt vårt yrkande att riksdagen uttalar att Dramatiska teaterns och Operans riksansvar att vårda den klassiska repertoaren inte får eftersättas. Fastän uttalandet gäller båda teatrarna kommer jag i fortsättningen att tala mest om Dramaten, som jag känner bäst. Låt mig börja med en kort historik. Kungliga dramatiska teatern är en gammal institution, som kan fira 200-årsjubileum 1988. Det var i maj 1788 som det första reglementet stadfästes och som den första föreställningen gick av stapeln i Bollhuset vid Slottsbacken. Efter några år fick teatern flytta till det gamla de la Gardieska palatset Makalös, nu kallat Arsenalen, nere i Kungsträdgården. Där spelade man till år 1825, då teatern brann. Fram till 1863 måste Dramaten dela lokaler med Operan, men därefter kunde man åter spela i eget hus vid Kungsträdgårdsgatan. År 1908 invigdes det nuvarande teaterpalatset vid Nybroplan med en föreställning av Strindbergs Mäster Olof. Marmorpalatset vid Nybroplan är ett av de främsta exemplen på Jugendstilen i vårt land, men det är kanske inte ungdom utan snarare ålderdom som nu utmärker många arbetsplatser i detta hus. Verksamheten vid de kungliga teatrarna diskuteras ju flitigt i våra dagar, och många är kritiska till anslag som beviljas dessa teatrar, då man tycker att anslagen är alltför höga. Vår framstående kännare av svensk teater Gösta M. Bergman, som har tecknat Dramatens historia, skriver om 1860-talet, när inflyttningen i teatern vid Kungsträdgården hade skett: ”Knappt under någon period torde Kungl. Teatern emellertid ha kunnat visa upp en sådan litterär repertoar av klassiskt och modernt taldrama.” Så bör det väl vara också i dag: modern dramatik, blandad med en klassisk repertoar. Nya generationer måste ju också få stifta bekantskap med det grekiska dramat, med Shakespeares rika rollgalleri, där tragik blandas med komik, med det spanska dramat från Calderon till Lorca, med den franska dramen samt med Ibsen och Strindberg, för att bara nämna några epoker ur dramats rika historia. Har de inte alla något allmänmänskligt att lära också vår tids människor? Ett mödosamt tillkämpat och bevarat kulturarv får inte lättvindigt kastas över bord. Men vilka är då Dramatens uppgifter? Enligt det första reglementet skulle Dramaten vara en nationalscen, som bara skulle spela svenska original, men detta ändrades ganska omgående.

Jag tror nog att man på de båda teatrarna är medveten om sitt ansvar för den klassiska repertoaren. Men skall man ha en stående repertoar med stora genomarbetade uppsättningar av klassiker, så är det svårt att förena med de andra krav som ställs på teatrarna, t.ex. på en utbredd turnéverksamhet. Man kan inte låta scenerna här i Stockholm stå tomma, det skulle ytterligare öka underskottet. Skådespelare på turné kan inte heller delta i repetitioner. Vad man vill se i landsorten är säkert framför allt större uppsättningar från Dramaten och Operan. Då finns det inte så många scener som kan ta emot dessa föreställningar. Det är också dyrt att turnera, och den gästande teatern får ingen del av biljettinkomsterna. Kulturutskottets majoritet har inte velat instämma i vårt uttalande att Operans och Dramatens riksansvar att vårda den klassiska repertoaren inte får eftersättas. Utskottet hänvisar bara till det mål för den statliga kulturpolitiken som innebär att äldre tiders kultur tas till vara och levandegörs. Det är ett ganska vittomfattande och opreciserat uttalande, som kan innebära nästan vad som helst. Jag tror det hade varit av värde om utskottet velat formulera sig mer bestämt när det gäller ansvaret för klassikerna. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 1 och 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande 1978/79:24 behandlas nio vpk-motioner till årets riksdag med. ett 40-tal krav. De spänner över ett mycket vitt område. Från ökade anslag till den manuella glasindustrin till de fria grupperna och deras verksamhet. Då jag som företrädare för vpk inte har möjlighet att utveckla mina synpunkter i utskottets skrivning, lägga fram förslag eller lägga fram reservationer, kommer jag att ta upp så gott som samtliga dessa motioner och utveckla varför vpk inte kan acceptera de avslagsyrkanden som finns. Jag gör det därför att jag anser det vara ett demokratiskt krav att de förslag som omfattas av en stor del av befolkningen i vårt land också skall få en rättvis behandling. Enligt vad som bestämts kommer man inte bara i denna debatt utan också i andra att ålägga sig talarbegränsning på grund av den tidsbrist som riksdagen nu har. I det läge som vi befinner oss i är det sannolikt ofrånkomligt, men jag tycker det vore djupt otillfredsställande om denna talarbegränsning skulle innebära att krav som vi för fram och som omfattas av många utanför detta hus inte behandlas på ett klargörande sätt. Den folkpartistiska minoritetsregeringen ålägger sig förvisso ingen begränsning när det gäller att vräka ur sig propositioner. Inte heller ålägger man sig några som helst anständighetskrav vad gäller att ge riksdagsledamöterna och de enskilda partierna, framför allt vpk, en rimlig möjlighet att ta ställning till förslagen och framföra synpunkter. Själv har jag inom loppet av några veckor gång på gång fått uppleva att massmedia samt kulturoch utbildningsintresserade har haft tillgång till propositionerna men inte vi som skall fatta beslut i frågorna. Detta är, herr talman, helt enkelt otillständigt. Trots omfattningen av de ärenden som vi nu behandlar skall jag ändå försöka begränsa mitt inlägg till en halvtimme. Den nya s.k. kulturpolitiken antogs ju under relativ enighet i riksdagen. Målsättningarna var så luddigt formulerade att alla kunde ställa upp bakom dem, och det är först när man kommer in på de konkreta prioriteringarna som de verkliga motsättningarna kommer i dagen.

För vpk handlar det om att kulturen också skall vara ett uttryck för människors arbete — att den skall vara ett redskap för att utforska verkligheten och en betingelse för att förändra den. Därför handlar det inte bara om att stödja. Det handlar också om att styra — styra inriktningen till de grupper som i dag inte ges möjligheten till ett rikt kulturliv. I annat fall kommer också fortsättningsvis de grupper som redan i dag är gynnade att gynnas. I annat fall kommer också fortsättningsvis en oerhört väsentlig bit av vårt kulturarv att försummas, nämligen den som gäller just arbetets villkor och historia. Att stödja men inte styra — att stimulera men inte föreskriva — innebär också att man tillåter den kommersiella kulturindustrin att fortsätta sin expansion och sina härjningar bland inte bara barnen och ungdomen utan också de vuxna. Sedan kan man naturligtvis också diskutera storleken av det s.k. stödet. Jan-Erik Wikström skall så till vida ha ett erkännande att han faktiskt utverkat större anslag till många eftersatta områden än de socialdemokratiska utbildningsministrarna, men bidragen är fortfarande droppar i ett ofantligt hav. Låt mig bara ta ett exempel, som vi anfört i vår motion angående de fria gruppernas och centrumbildningarnas verksamhet. Om man som kulturpolitiskt mål sätter, att varje elev i föroch grundskola skall se minst två föreställningar per år, förutsätter detta ca 18 000 föreställningar. 1975/76 uppgick antalet föreställningar till 8 000, och av dem svarade de fria grupperna för närmare hälften. Litet mer statistik: 1976/77 svarade de fria grupperna för nästan 30 96 av landets totala föreställningar. 21 96 av den totala teaterpubliken besökte dem, men de fick bara 1,3 96 av det statliga teaterstödet. Den anslagsökning som föreslås i årets budgetproposition förbättrar inte nämnvärt det förhållandet att samhället på detta sätt konsekvent utnyttjar dessa grupper. Den referensgrupp som medverkade vid fördelningen av anslaget förra året skrev då: ”Det är med mycket stor tveksamhet vi deltar i ett beredningsarbete av den karaktär som fördelningen till de fria grupperna innebär. Vi vet på förhand att situationen är omöjlig, beroende på de bristande resurserna. De förslag vi lägger innehåller ett antal komponenter som vi inte kan acceptera för den fria teatersektorns utveckling.” Dessa komponenter var bl.a. att arbetsvillkoren för de professionella, heltidsarbetande medlemmarna inte förbättrades och att de ”stora” grupperna inte fick någon kompensation för sin verksamhet. De kunde inte i tillräcklig grad se till den konstnärliga förnyelsen och inte heller i tillräcklig utsträckning tillgodose en geografisk spridning. De fick vidare ingen kompensation för det nya dramatikeravtal som hade träffats. Konsekvensen av det kunde bli att grupperna i fortsättningen inte skulle kunna spela nyskriven svensk dramatik. Referensgruppen fortsatte på följande sätt: ”Vad vi ovan beskrivit, vet vi, kommer att innebära en stagnation för utvecklingen under nästkommande år. Föreställningsantalet kommer att minska, sannolikt gäller detta i hög grad för barnoch ungdomsteatern. Kanske kommer grupper att tvingas lägga ned sin verksamhet. De kan tvingas till nedskärning av antalet medlemmar. Vi befarar att den kvalitetsmässigt mest välutvecklade delen inom den fria teatersektorn kommer att drabbas hårdast. Vi befarar, att om inte en väsentlig uppskrivning av anslagen kommer till stånd, kommer hela den fria teatersektorn långsamt att försvinna. Detta kan vi inte med den samlade kunskap vi har om teaterområdet acceptera.” Om vi fortsätter till ett annat kanske än mer försummat område, inte vad gäller pengar i första hand utan vad gäller just styrning, så är det filmens. I sitt tal inför kulturpolitikens femårsjubileum framhöll Ola Ullsten att filmen tycks ha bemästrat sina svårigheter. Jag citerar ur Ola Ullstens tal: ”Ideerna bakom 1963 års filmreform och Filminstitutets verksamhet har visat sig framgångsrika.” Vi får anledning att återkomma till denna fråga, eftersom den delvis berörs av de beslut som kulturutskottet skjutit framför sig. Men redan nu kan konstateras att det är beklämmande att se oviljan till filmpolitisk debatt och den ensidiga hyllningen av den förda filmpolitiken från Filminstitutets sida. På vilket sätt har Filminstitutet levt upp till de kulturpolitiska målsättningarna? På vilket sätt har institutet försökt gynna en filmproduktion oberoende av genregränser, format eller distributionsformer? Institutet har ensidigt ställt sig på den kommersiella filmbranschens sida och helt fixerat sig vid att ett antal svenska filmer, oavsett kvalitet, skall produceras — filmer avsedda att distribueras på biografbranschens villkor. Var har vi i dag den undersökande och beskrivande film som fick en ideologisk bas och riktning i 1960-talets växande medvetenhet om klassamhället och förtrycket i den tredje världen? Dom kallar oss mods, Den vita sporten och Rekordåren var några av de filmer som då producerades. Även i dag finns det naturligtvis en viss produktion av filmer som vänder kameraobjektivet och ställer makthavarna mot väggen. Ett anständigt liv hör till dessa filmer, men sådana filmer utgör ett fåtal, av den enkla anledningen att det är dyrt att producera film. Därför behöver stödet till konstnärsnämnden förbättras för att möjliggöra en produktion av en annan slags film, som är avsedd att distribueras på annat sätt än genom vanliga biografer. Det har vi också tagit upp i en motion. Ien annan motion har vi tagit upp musikernas svåra situation. När jag säger musikerna menar jag inte producenterna av den plastmusik som dagligen sköljer över oss inte bara via kassetter, grammofonskivor och P3 i radio utan som också sköljer över oss via veckopress likaväl som andra massmedia. Vi har ett rikt musikarv att falla tillbaka på och vidareutveckla. Vi har en internationellt sett högtstående musikkader. Levande musik i form av jazz, likaväl som folkmusik, väcker känslor till liv i stället för att passivisera eller döva genom ett monotont upprepande och snabbt förgångna effekter. Enligt konstnärsnämndens undersökning av kulturarbetarnas ekonomi tillhör musikerna en av de mest utsatta grupperna, och deras situation försämras kontinuerligt. Det är, som vi framhåller i vår motion, viktigt att kulturarbetarna får en grundtrygghet. Därför bör staten täcka upp 50 96 av de heltidsverksamma fria gruppernas personalkostnader. Men lika viktigt är att häva den undersysselsättning som nu råder. Utskottet framhåller att anslagsposten Arrangerande musikföreningar höjts med 60 96, men det är fortfarande bara en sjättedel av vad kulturrådet har begärt, och rådet har förvisso inte tagit till i överkant — tvärtom. Sveriges konstföreningars riksförbund har i årets budgetförslag fått en ökning av sitt statsanslag med endast 100 000, varav en bra bit över hälften är kompensation för kostnadsstegringar. Kulturrådet föreslår en höjning med 256 000. Rådet har redan tidigare framhållit angelägenheten av att det satsas resurser på bildkonst och därvid särskilt betonat den unika roll som SKR spelar. För bildkonsten gäller inte bara att man skall kunna upprätthålla tidigare nivå. Det är en oerhört väsentlig uppgift att de aktiviteter som startats också vidareutvecklas och att man ges tillfälle till förnyelse. Få områden torde vara så utsatta för ett kommersiellt tryck och för behovet av alternativ som just bildkonstens område. Den i vår motion föreslagna höjningen om 156 000 kr. utöver regeringens förslag är, herr talman, en bråkdel av behovet. SKR har begärt 775 000 kr. I en kompletterande skrivelse om anslagsbehovet till statens kulturråd framhåller SKR bl.a. följande: ”Bortsett från TV och folkbiblioteken har inget annat kulturförmedlingsorgan såsom konstföreningarna lyckats med att föra ut kulturen till människornas närmiljöer antingen man därmed menar arbetsplatserna eller bostadsområdena. Det förekommer inte sällan att arbetsplatskonstföreningar ordnar utställningar i företagens lunchrum varje månad under året. Dessa utställningar når alla företagets anställda, således inte bara medlemmarna. I konstföreningarna förekommer en intensiv kulturdebatt, som sällan återspeglas i kultursidornas rubriker men som inte är av mindre betydelse för det.” Längre fram heter det: ”Lika litet som man begär att seriös teater-, dansoch musikdistribution skall vara självbärande kan man begära detta av seriös bildkonstdistribution. Om konstföreningarna skall kunna hålla sin utställningsverksamhet på en hög konstnärlig nivå måste denna verksamhet på ett eller annat sätt få stöd av allmänna medel. Det är orimligt, att de enskilda konstföreningarna genom medlemsavgifter skall finansiera det kulturutbud som nu sker genom föreningarna.” Herr talman! Två av våra motioner har — om jag får tolka utskottets skrivning så — rönt en positiv behandling. Det gäller först vår motion om att statsgaranti till bokförlag även får omfatta avskrivningslån. Utskottet avstyrker visserligen vår motion under hänvisning till att kulturrådet f. n. överväger detta förslag och att man därför inte nu bör fatta beslut. Men jag uppfattar ändock utskottet så att när kulturrådet så småningom kommer med förslaget så kommer man att ställa sig positiv till det. Den andra motionen gäller glaskonsten. Vpk anser att det arbete som utförs vid glasbruken till stor del är ett konstnärligt arbete som bör jämföras med det som utförs av en konstnär eller en författare. Detta gäller inte bara formgivarens insatser uian också det arbete som utförs av glasblåsare, slipare, gravörer och andra vid förverkligandet av konstföremålet. Därför bör kulturbidrag utgå. Utskottet instämmer i vår bedömning och skriver att det inom den manuella glasindustrin ryms värden som är väsentliga delar av kulturarvet. Vidare framhåller man att vid utarbetandet av en samlad plan för glasindustrin bör den konstnärliga och konsthantverksmässiga tradition som finns inte bara få leva kvar utan också vidareutvecklas. Därmed kommer förhoppningsvis ledamöter från samtliga partier att se till att så också blir fallet vid utarbetandet av planen. I annat fall kommer vi från vpk:s sida att återkomma. Slutligen, herr talman, några ord om vår motion om arbetarrörelsens historia. Utskottets talesman får förlåta mig uttrycket, men utskottets yttrande är det konturlösaste svar jag sett i detta sammanhang. Utskottet försöker frammana något slags motsättning mellan Riksutställningars verksamhet och vårt förslag vad gäller organiserandet av en vidareutveckling av arbetet med arbetarrörelsens historia. Men här finns ingen motsättning — och det framhåller vi också i vår motion. Riksutställningars verksamhet härvidlag är utmärkt och skall självfallet stödjas. Men det är inte det vår motion gäller. Om själva knuten i motionen säger utskottet inte ett dugg, och det är dystert. Dyster är också den värdering man fortfarande gör av ett så eftersatt område som detta. Anslagen till arbetarrörelsens arkiv är en bråkdel av vad som anslås exempelvis till det s.k. nygamla riksdagshuset. Det är möjligt att det finns andra vägar att vidareutveckla forskningen om arbetarrörelsens historia och villkor. Men då tycker jag att utskottet skall skriva det och inte avvisa våra krav genom att försöka skapa motsättningar som inte finns. Jag tycker, herr talman, att det förslag vi framlagt är väl värt att verkligen diskuteras, och det kan säkert ligga till grund för en verksamhet som skulle kunna vitalisera och stimulera intresset för arbetarrörelsens historia, inte minst genom att man också skulle kunna engagera skolorna. Därmed yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! Jag står här i dubbla egenskaper: dels är jag talesman för utskottsmajoriteten — och majoriteten förekommer i några olika kombinationer —, dels är jag talesman för reservationerna 4 och 12. Det är angeläget att vi alla är så kortfattade som möjligt. Eva Hjelmström accepterar det. Jag för min del accepterar också att hon tar längre tid på sig än vi andra talare; det har vi förståelse för. Jag skall börja med de två nämnda reservationerna, så är det överstökat. Vi är sedan länge här i riksdagen — och förhoppningsvis, kan jag väl tillfoga, regeringen — ense om att de konstnärliga och litterära yrkesutövarna inte skall få ”stöd” utan ”ersättning” för nyttjandet av deras verk. Det är en viktig distinktion. ”Stöd” är något som man delar ut med ett vänligt leende och en klapp på axeln — det var det här som blev över till dig. Ersättning är en reell kompensation för nyttjandet av konstnärens, i det här fallet författarens, verk. Skall det verkligen vara en ersättning och inte en något uppsnyggad gåva — då måste ersättningen givetvis på ett eller annat sätt följa den allmänna löneutvecklingen. Det är det vi inom centern försöker förklara i vår omfattande motion nr 1871. Propositionen och utskottsmajoriteten föreslår att biblioteksersättningens grundbelopp höjs med bara 1 öre — från 28 till 29 öre per hemlån. Utskottet synes ursäkta denna lilla höjning med att författarkollektivet ändå kompenseras med ett ökat antal utlån från biblioteken — alltså får författarna trots allt mera pengar. Det där är en felsyn som jag hoppas att vi har mött för sista gången. Det är helt riktigt att antalet utlån ökar — och därmed också anslaget under denna post. Utlånen har från 1972 fram till 1977 ökat med hela 27,5 96. Men samtidigt har antalet mottagare ökat i ännu snabbare takt. Antalet mottagare avs.k. författarpenning har stigit från 2 600 till drygt 3 500 under samma tid — och det utgör 35 96, som alltså skall jämföras med 27,5 96 i ökat antal hemlån. Alltså: Statens kaka har ökat i storlek — men de som skall dela på kakan har ökat i antal ännu snabbare. Herr talman! Jag skall på grund av den nämnda tidsnöden inte fördjupa mig i siffror. Jag skall inte heller ytterligare argumentera för vad som anförs i centerns motion och reservation. Den som vill kan ju läsa, och den som vill ha fler siffror och faktiska uppgifter kan vända sig till författarfondens kansli eller till mig. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 4. Där föreslås en höjning av författarersättningens grundbelopp med 2 öre. Det är en futtig höjning — det medger jag — men det är ändå en fördubbling av vad utskottets majoritet och utbildningsministern anser att rikets finanser orkar med. I motionen 1873, undertecknad av en representant för vart och ett av riksdagspartierna, föreslås att 25 000 kr. skall anvisas för bilateralt kulturutbyte med Kalatlit Nunaat-folkets land. Det sistnämnda landet kallas vanligen Grönland. Motionen hänger givetvis samman med att Grönland vid utgången av den här månaden får ett visst mått av självstyre inom det danska riket. Jag hade faktiskt räknat med att kulturutskottet skulle tillstyrka motionen. Ingen kan ju bestrida det angelägna i motionens förslag, och det äskade beloppet, 25 000 riksdaler, är ju inte mer än ett mikroskopiskt dammkorn i budgetpropositionen. Jag tvekade innan jag reserverade mig — beloppet är ju faktiskt så litet - men jag fick stöd från mina partikamrater. Det är min förhoppning att så pass många av kammarens ledamöter skall rösta för reservationen att regeringen ändå ser till att ändamålet med reservationen på ett eller annat sätt blir tillmötesgått. Med detta yrkar jag bifall till reservationen 12. Herr talman! Jag övergår nu till att som utskottsmajoritetens talesman kommentera övriga reservationer vid utskottsbetänkandet. Det är tio reservationer, om man drar ifrån dem som jag redan har berört. Det är faktiskt rätt litet. När vi förra året behandlade motsvarande betänkande kring i huvudsak den s.k. allmänna kultursektorn förelåg faktiskt 25 reservationer. Tre av året reservationer är av principiell art. Sju reservationer — alla socialdemokratiska — berör anslagens storlek. Och av dem är två följdreservationer. Återstår alltså fem reservationer, om vi ser på detta litet matematiskt. I reservationerna finns yrkanden om anslagshöjningar på sammanlagt en bra bit över 1 milj.kr. De äskandena framförs i fyra olika reservationer. I den femte reservationen — reservationen 2 i betänkandet — vill man dock reducera propositionens förslag med 850 000 kr. Saldot blir därmed så lågt som litet drygt en kvarts miljon kronor i ökningar. Detta vittnar, såvitt jag förstår, om två omständigheter. För det första vittnar det om att budgetpropositionens förslag inom den allmänna kultursektorn är i stort sett acceptabla. Det rör sig om reformförslag, utöver kostnadsökningarna, på så där 50 milj.kr. Det är ett bra kliv framåt. Det är kanske det största kliv vi har gjort inom det här området, som statsrådet Jan-Erik Wikström skriver i propositionens ingress. Å andra sidan har det ju bollats en hel del med de olika slutsummorna under senare år, anslagsposter har tillkommit, anslagsposter har flyttats osv., och det kan möjligen diskuteras om det verkligen är ett absolut rekordår. För det andra vittnar socialdemokraternas motioner och reservationer om att de är medvetna om det mångomtalade kärva ekonomiska läget. De är alltså återhållsamma. De försöker inte skära pipor i vassen genom att komma med överbud som ytterst bygger på förutsättningen att dessa överbud skall avvisas. Deras förslag i motioner och reservationer om ökade anslag är till alla delar seriösa och respektabla. Jag vill gärna säga detta, herr talman, trots att det något faller utanför ramen för vad man brukar säga från kammarens talarstol. I reservationerna 6 och 7 vill socialdemokraterna höja bidraget till de regionala skådebanornas verksamhet och till Riksskådebanan. Skådebanan är en förträfflig institution, det påpekade Åke Green, och han haralldeles rätt. Den är också en gammal institution — den kom till redan 1910 och kan alltså fira 70-årsjubileum nästa år, och det hoppas jag att den gör under värdiga former. Skådebanan har gjort utomordentliga insatser för att sprida intresset för levande teater till nya publikgrupper. Verksamheten stelnade under en tid — jag tror det sammanföll med televisionens genombrott — men därefter har verksamheten tagit nya tag, vitaliserats, anpassats till nya villkor och förhållanden. Vi har egentligen — det är lika bra att erkänna det — ett svagt teaterintresse i Sverige i jämförelse med vissa andra länder. Det är tydligt inte minst om vi jämför oss med Finland. Skådebanan har som sagt vitaliserats och delvis fått nya, effektivare arbetsformer. Utskottets majoritet ställer sig trots detta avvisande till de socialdemokratiska propåerna om ökade anslag. Det hänger helt enkelt samman med att vi måste vara återhållsamma och försiktiga och övervägande i våra prioriteringar. I reservationen 8 vill socialdemokraterna höja anslaget till Samarbetsnämnden för folklig dans med 150 000 kr. F. n. är det 120 000 kr. Reservationen går tillbaka på motionen 1978/79:613, undertecknad av kulturutskottets socialdemokratiska ledamöter och suppleanter. Det är en tilltalande motion. Den fångar upp det starkt tilltagande intresset under senare år för folkliga musikoch danstraditioner. Det rör sig här om en folklig kultur som har engagerat centern under en lång följd av år. Vi har i det förgångna tagit en del initiativ som dess värre inte har rönt gensvar i riksdagen. Det första yrkandet innebär ett förslag att kartlägga den folkliga dansoch musikverksamheten i syfte att åstadkomma underlag för lämpliga stödåtgärder inom detta område. Detta yrkande har enhälligt tillstyrkts av utskottet. Det andra yrkandet avser ett stöd med 150 000 kr. till Samarbetsnämnden för folklig dans. Här ställer sig utskottsmajoriteten avvisande. Vi tycker helt enkelt att kartläggningen bör komma först och medelsanvisningen därefter. I reservationen 10 föreslår socialdemokraterna i kulturutskottet att Konstfrämjandet skall få 300 000 kr. mer än vad som föreslås i budgetpropositionen. Konstfrämjandet är en något yngre institution än Skådebanan — det bildades 1947. Det har en verksamhet som i icke ringa mån påminner om Skådebanans, men där Skådebanan sysslar med scenkonst, där arbetar Konstfrämjandet för bildkonsten. Det är alldeles riktigt som reservanterna skriver och som Åke Green nyss framhöll — Konstfrämjandet befinner sig i en intressant utvecklingsfas men har ont om pengar. Här har vi åter hamnat i en besvärlig prioriteringssituation. Hälften av den anslagshöjning som föreslås i propositionen kan anses vara en faktisk resursförstärkning och inte bara en kompensation för kostnadsökningarna. Utskottets majoritet nöjer sig med detta men gör det naturligtvis inte med någon större glädje. I reservationen 2 vill socialdemokraterna, under hänvisning till motionen 608, minska det statliga anslaget till särskilda kulturella ändamål. Det finns faktiskt inte så mycket att säga om den saken. Jag får bara konstatera att utskottets majoritet inte delar socialdemokraternas uppfattning. Som jag sade inledningsvis finns det tre reservationer som är av mera principiell natur och som inte rör anslagsfrågor. Två av dem är moderata. I reservationen 1 vill moderaterna ha en utvärdering och översyn av statens kulturråds verksamhet. Utskottets majoritet tycker, som fru Diesen påpekade, att den frågan är väl tidigt väckt. I samma reservation hävdar moderaterna att kulturrådet skall ta hänsyn till kvalitetsfrågor i sin verksamhet. Det här med kvalitet är en knepig fråga. Det har diskuterats många gånger här i kammaren — och förvisso ännu fler gånger inom utbildningsdepartementets kulturenhet och i statens kulturråd. Utskottets majoritet vill inte göra det uttalande om att ”statens kulturråd skall ta kvalitetshänsyn i sin verksamhet” som moderaterna kräver i sin motion 1287 och i reservationen 1. Moderaterna har själva angivit skälet härför i sin reservation: ”Gränsdragningen mellan kultur som är värd att stödja och annan verksamhet är svår att göra.” Det bör alltså kulturutskottet inte lägga sig i. Detta hindrar naturligtvis inte att vii andra sammanhang och i andra fora för en envis och penetrerande diskussion kring kvalitetsbegreppet. I reservation 5 vill moderaterna att riksdagen skall uttala att Dramatiska teatern och Operan har ett riksansvar att vårda den klassiska repertoaren. Det är en självklarhet. Det är i så hög grad en självklarhet att kulturutskottets majoritet inte finner skäl att göra ett uttalande i den vägen. Det är en i stort sett alldeles utmärkt motion, som behandlar bildkonstnärernas besvärliga ekonomiska och sociala situation. I motionen, som starkt påminner om tidigare centermotioner, framhålls bl.a. att det är viktigt att den s.k. visningsersättningen får en tillfredsställande lösning. Det här är en fråga som diskuterats länge - inte minst i kulturutskottet. Och den frågan måste lösas snarast. Tiden är verkligen mogen för det. Utskottet gör därvidlag också ett tillkännagivande med anledning av den socialdemokratiska motionen. Däremot ställer sig utskottet avvisande till tanken att bryta ut anslaget till bildkonstnärerna under posten B 8. Bidrag till konstnärer m.m. för att bilda en särskild bildkonstnärsfond. Det kan knappast tjäna något vettigt ändamål. Det aktuella anslaget utgår kommande budgetår med drygt 25 milj.kr. Den helt övervägande delen av det är riktad just till bildkonstnärer. Om man nu skall bryta ut något ur anslaget så skulle det väl rimligen vara den mindre del som disponeras för andra ändamål. Innan jag slutar vill jag gärna säga att jag instämmer i mycket av det som framfördes av Eva Hjelmström. Annat kan jag inte instämma i. Det gäller bl.a. motiveringarna till några av de yrkanden som framförs från vpkhåll. Eva Hjelmström har framfört sina och vpk:s synpunkter. Jag finner det dock föga meningsfullt att ta upp en diskussion med henne. Främst är det ju fråga om väsentligt höjda anslag, och tyvärr måste vi vara återhållsamma på den punkten. Herr talman! Jag har yrkat bifall till reservationerna 4 och 12. I övrigt får jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill gärna kommentera det Per Olof Sundman hade att säga om våra reservationer. När det gäller den utvärdering av kulturrådets arbete som vi har krävt upprepar han bara utskottets uttalande att det är en fråga som är för tidigt väckt. Men jag vill påminna om att det redan gjorts utvärderingar på andra områden inom kulturpolitiken som är lika unga. Litteraturstödet, som kom till senare än kulturrådet, har redan varit föremål för en utvärdering. Likaså har kulturprogram inom föreningslivet utvärderats. Det argumentet kan därför inte vara särskilt tungt. Vi tycker också att utvärderingen skall göras av någon institution eller grupp utanför kulturrådet. Kulturrådets ordförande, Anders Clason, säger i en intervju i tidningen Impuls att han skall se över kulturrådets organisation. ”Det gäller att få rådet mera arbetsdugligt”, säger han. Det är tydligt att det behövs en översyn av kulturrådets arbetsformer. När det gäller kravet på kvalitet som ett övergripande mål för kulturpolitiken vill jag erinra om att vi redan nu ställer krav på kvalitet i vissa avseenden. Det gäller t.ex. konstnärsstipendier. Där sägs att man skall ta hänsyn till såväl konstnärlig kvalitet som ekonomi. Det kravet är alltså inte helt främmande inom kulturpolitiken. Att det sedan är svårt att göra gränsdragningen får inte avhålla oss från att försöka. Att ställa det kravet är ändå nödvändigt för den prioritering som måste göras när man fördelar anslag. Beträffande klassikerna tycker jag att det hade varit av värde om riksdagen hade gjort ett uttalande om ansvaret för dem. Vi vårdar inte det klassiska arvet. Det framgår bl.a. av en artikel i tidskriften Artes, där en rumänsk teateroch filmforskare, som numera bor i Sverige, säger att de ”viktigaste offentliga ansträngningarna siktar på att förhindra de ungas möten med landets minnen”. Hon säger också: ”Något liknande den utbredda kärlek till klassikerna som hon minns från hemlandet har hon inte sett ett spår av i Sverige.” Det är beklagligt att det är så. Men om det är som Per Olof Sundman säger, nämligen en självklarhet att bl.a. de kungliga teatrarna har detta riksansvar, så gläder det mig liksom det gläder mig att riksdagen inser detta.

Herr talman! Per Olof Sundman använde större delen av sitt anförande, som f. ö. var längre än mitt, till att kommentera reservationerna. Det ingår självfallet i hans uppgift som utskottets talesman. Men varför närmast konsekvent undvika att ta upp våra krav till diskussion? Vi ställer dem ju inte av något slags skämtlynne, utan vi ställer dem därför att de omfattas av många människor utanför detta hus. Alla dessa förvägras nu en reell debatt. Per Olof Sundman sade att det är föga meningsfullt att gå in i en diskussion om våra krav och hävdade att de huvudsakligen gäller anslagshöjningar. Självfallet handlar de om anslagshöjningar och ekonomiska prioriteringar, men också om principiella frågor. Eftersom jag inte fick något som helst svar från Per Olof Sundman skulle jag gärna vilja veta vilken uppfattning han har om de fria gruppernas verksamhet, vilken uppfattning han har om att musiker, högtstående jazzmusiker och andra tvingas flytta från landet, därför att det inte finns några arbetstillfällen för dem här. Vilken uppfattning har han om Filminstitutets verksamhet? Är det enligt hans mening huvudsakligen ett organ som fungerar på branschens villkor? Vad anser han om konstföreningarna, som i så många fall varit föregångare i fråga om presentation av nya konstströmningar och oetablerade konstnärer. Det har inte skapats någon klarhet i dessa frågor vare sig i utskottets skrivning eller i Per Olof Sundmans inlägg här, och det är beklagligt.
Herr talman! Fru Diesen sade att det går att utvärdera litteraturstödet och att man då också bör kunna utvärdera kulturrådets verksamhet. Litteraturstödet, sade hon, har fungerat kortare tid än kulturrådet. Det är en riktig iakttagelse, men litteraturstödet avser en begränsad, klart avskiljbar sektor, medan kulturrådet har en utomordentligt komplex verksamhet. Det måste få fungera längre tid innan man kan utvärdera det. Eva Hjelmström var litet bitter över att jag inte hade kommenterat hennes anförande. Hon hävdade också att mitt anförande var längre än hennes. Jag kan inte uttala mig om det sistnämnda, men vi får väl höra med stenograferna om vem som talade längst. Hon sade att jag undvek att ta upp vpk:s krav till diskussion. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag sade att det var meningslöst att ta upp dem till debatt just nu. Hon frågade hur jag egentligen såg på stödet till de fria grupperna, hon ville höra min uppfattning om filmstödet, hur jag såg på jazzmusikernas och konstföreningarnas ställning osv. Jag kan mycket enkelt besvara dessa frågor. Om det var möjligt skulle jag vilja att de fick alla de pengar som förordas i vpk:s motioner och gärna litet till. Men tyvärr måste jag anpassa mig efter de ekonomiska realiteter under vilka vi lever.

Herr talman! Ersättningen åt författare för utlåning av deras verk genom bibliotek fastställdes 1954 och bestämdes då till 3 öre per boklån för svenska originalverk. Detta s.k. grundbelopp styr såväl övrig ersättning för verk i bibliotek som de statliga insatserna. fr.o.m. 1962 har detta grundbelopp successivt höjts till 28 öre innevarande budgetår. Orsaken till höjningen har naturligtvis varit den allmänna löneoch inkomstutvecklingen men måste även vara beroende av de statliga medel som är tillgängliga. Med hänsyn till vår ekonomiska situation, som också Per Olof Sundman har talat om, kan utskottet inte tillstyrka införandet av en automatiskt verkande indexregel, som föreslås i reservationen 4 vid punkten 9. Av samma orsak tillstyrker utskottet propositionens förslag om höjning av grundbeloppet till 29 öre och därmed även det föreslagna förslagsanslaget. Jag yrkar därmed avslag på reservationen 4 vid punkten 9. I reservationen 12 vid punkten 37 yrkas extra medel för samarbete med Grönland. Jag delar reservationens uppfattning att det är angeläget att de kulturella förbindelserna med Grönland ges möjlighet att utvecklas. Men inom det nordiska kultursamarbetet, t.ex. inom Nordiska kulturfonden, finns medel som borde kunna utnyttjas för detta ändamål i stället för att man tar pengar ur statsbudgeten.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

Herr talman! Jag har ingen ambition att delta i någon tävlan om vem som kan tala längst, eftersom jag alltid har hävdat att det inte är längden utan innehållet som måste tillmätas betydelse. I vår motion 1298 raljerar vi något med de vackra formuleringarna i budgeten, vilka avlivas av den krassa verkligheten när regeringen har fastställt anslagen. Ty då är det inte så grant. I själva verket får flera områden av kulturen vidkännas ordentliga inskränkningar. Man höjer anslag men inte mer än att höjningarna motsvarar inflationens verkningar. Det är ingen bra kulturpolitik. Vi har i våra motioner i huvudsak yrkat bifall till de anslagsäskanden som har gjorts av statens kulturråd, trots att vi är medvetna om att man även från det hållet är för blygsam, om vi skall kunna tala om en expansiv kulturpolitik. Jag skall i korthet beröra motionerna. Motionen 1298 vänder sig framför allt mot den njugghet som har visats gentemot statens kulturråd och påvisar det angelägna i att man på ett riktigt sätt kan fullfölja viktiga projekt som Kultur i arbetslivet och Kultur i boendemiljön. Vi anser inte att det är rimligt att skära ned det av rådet begärda anslaget till en tredjedel. Jag yrkar alltså bifall till motionen 1298. Vi anser vidare att den verksamhet som har till syfte att ge handikappade, i detta fall döva och synskadade, största möjligheter till kulturellt utbyte är en så viktig sak att den inte får strypas genom brist på pengar. Verksamheten måste i stället utvecklas. Vi säger i vår motion att vi inte vänder oss emot att Synskadades riksförbunds bibliotek överförs till ett statligt huvudmannaskap. Vi säger däremot nej till den ekonomiska njugghet som har kommit till uttryck isammanhanget. Man har, tyvärr, gått in för anslag som bara avser att täcka kostnadsökningarna och en oförändrad nivå när det gäller anskaffning av taloch punktskriftsböcker. Man gör det, heter det, i avvaktan på att det nya huvudmannaskapet skall bli verklighet, men det är ett dåligt skäl. Här om någonstans borde man vara generös, och behovet föreligger ju oavsett huvudmannaskapet. Därför yrkar jag bifall till motionen 1302. Vi vänder oss likaledes mot de prutningar som görs när det gäller konstnärsnämndens förslag. Dess förslag bör ligga till grund för riksdagens beslut, och vi vill därför att det skall anvisas ett reservationsanslag på 33 025 000 kr. Det har gjorts en analys av kulturarbetarnas arbetsmarknadsoch inkomstförhållanden. Den visar klart att det finns ett konstnärsproletariat i detta land med orimligt låga inkomster. Vi anser att det måste vara samhällets uppgift att förbättra kulturarbetarnas villkor och tillvarata talanger som annars kanske går till spillo. Därför yrkar jag bifall till motionen 1301. Herr talman! Det här har som vanligt blivit en bred kulturpolitisk debatt, som har spänt över många områden. Den har handlat om konsten, musiken, filmen, litteraturen och mycket annat. På en rad av dessa fält verkar kulturarbetarna på kommersialismens villkor. Det har tagits vissa initiativ för att öka kulturutbudet och höja kvaliteten. Jag tänker exempelvis på femkronorsböckerna, som ges ut med statligt stöd och som är en bra sak. Men det är en oerhört svår uppgift så länge man inte på allvar går in för att bryta kapitalets maktställning även på detta område, informationens och kultu Låt mig bara ta några exempel för att belysa situationen och därmed peka på förklaringen till den kulturskymning som i stor utsträckning råder. I Sverige ägs den största morgontidningen, den största kvällstidningen, den ojämförligt största veckotidningskoncernen och den enda stora filmindustrin av en familj, som därtill har den största aktieposten och det avgörande inflytandet inom AB Svenska Pressbyrån, som distribuerar böcker, tidningar och tidskrifter till omkring 16 000 återförsäljare, däribland Pressbyråns 12000 egna kiosker. Enligt företagets egna uppgifter säljs f. n. varje månad genom Pressbyrån över en halv miljon s.k. populärpockets, huvudsakligen primitiva agentoch detektivböcker, romantiska ”hjärteböcker” och vildavästernberättelser — en halv miljon varje månad! 1975 såldes i Sverige 6,4 miljoner s.k. populärpocketböcker. Som jämförelse kan nämnas att samtidigt såldes i vårt land 1,8 miljoner s.k. kvalitetspocketböcker, dvs. fackoch skönlitteratur, och 2,8 miljoner exemplar övrig skönlitteratur. Jag är övertygad om att dagens proportioner när det gäller bra och dålig litteratur är ungefär desamma. I en kultursidesartikel i Dagens Nyheter den 18 maj 1977 skildrade Sara Lidman kulturskymningen i sin hemkommun Jörn i Västerbotten. Hon skildrade ett läge som känns igen i alla svenska samhällen utom storstäderna och de medelstora städerna, som åtminstone har bibliotek och bokhandel med kvalitetslitteratur. Så här skriver hon: ”Jörn har två kiosker öppna alla dagar kl. 8-20. Biblioteket är öppet några få timmar i veckan. Bokhandeln är nedlagd. Folkets Hus visar varje vecka en pornografisk eller en våldsfrämjande film, aldrig en film med minsta konstnärligt värde. Denna bild är ju typisk för landet inkl. Stockholms utkanter. Allt vad vi menar med kultur dränks och överröstas av nazistpropagandan, typ Benknäckargänget.” Sara Lidman har, som i så många andra fall, rätt.

Dagens situation i vårt eget land utgör en bekräftelse på den slutsatsen.

Herr talman! Betänkandet behandlar frågan om ett nytt övningsoch skjutfält i Halland. Propositionens förslag bygger på den utredning som försvarets fredsorganisationsutredning har gjort och på försvarets fastighetsnämnds bedömningar. Vi har i utskottet varit eniga om ati tillstyrka förslaget. Enigheten har kunnat uppnås tack vare hårda skrivningar om att de krav som har framförts i en motion av Alvar Andersson m.fl. skall tillgodoses. Jag räknar med att man skall vara mycket lyhörd för de önskemål som har framförts i den motionen. I en reservation från centerpartisterna i utskottet har vi sagt att det är angeläget att kommunerna får en god insyn i och ett ökat inflytande på hanteringen av markfrågor — vi tror att det betydligt skulle underlätta handläggningen av dessa frågor i ett senare skede. Kommunerna kommer säkerligen att anstränga sig för att få ett skjutfält till stånd, eftersom dessa frågor ofta är kopplade till sysselsättningen i den egna kommunen eller i en grannkommun. Vi tror alltså att kommunerna känner ansvar för att lösa markfrågorna. Därför har vi i vår reservation framhållit att systemet bör utformas så att kommunerna tillerkänns ett större inflytande än de har i dag. Vi beklagar för vår del att andra partier inte har velat ställa upp bakom detta krav på en ökad öppenhet i handläggningen av markfrågorna. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen av Georg Pettersson m.fl.

Herr talman! Av alla tecken att döma står vi inför genomgripande förändringar av vår försvarsorganisation. Det är inte längre möjligt att upprätthålla den organisation som vi har haft under efterkrigstiden. Den har blivit alltför dyrbar, den har blivit alltför ineffektiv och den fyller inte längre de säkerhetspolitiska krav som vi kan ställa på försvarsorganisationen i dagens läge. Vi står helt enkelt vid ett vägskäl när det gäller försvarspolitiken. Det borde därför vara angeläget att när det gäller sådana här mer lokala och kanske kortsiktiga spörsmål, som anskaffandet av mark innebär, också diskutera frågan i ett större perspektiv. De skäl vi har anfört i vpk-motionen i det här fallet är desamma som vi framförde för några månader sedan när vi diskuterade markförvärv som då var aktuella framför allt i Skövderegionen. Armén i första hand men även andra delar av försvarsmakten disponerar stora markområden på många olika håll i landet. Det är enligt vår mening önskvärt att översyn och kontroll genomförs när det gäller dessa olika markinnehav. Det bör göras innan man går vidare och på nytt i samband med omorganisationer och omflyttningar av förband och skolor går in för att anskaffa ny mark och lägga den under försvarets domvärjo. Det är alltså mot denna bakgrund som vi nu, liksom vi tidigare gjort, har krävt en utredning. Vidare vill vi att en översyn av försvarets fastighetsnämnd och dess arbete skall genomföras. Vi tror att man förr eller senare kommer att bli tvungen att ompröva dessa frågor, framför allt — som jag tidigare sade — av ekonomiska skäl, men också på grund av att det kan bli nödvändigt med genomgripande förändringar av det svenska försvaret, om inte förr så inom nästa programplaneperiod efter 1982. Det är alltså väl motiverat att dessa åtgärder vidtas. Vi har således yrkat avslag på propositionen. Vi anser att man kan klara sig med de markförvärv man redan har gjort och att det nu inte vore klokt att satsa pengarna och binda upp markinnehav i en organisation som kanske ganska snart måste omprövas. Vi för fram samma krav som vi framförde i samband med den tidigare markanskaffningsaffären, nämligen att det skall genomföras en grundlig inventering och samordning av resurserna samt att det skall föreligga möjligheter att använda de skjutfält och de övningsmarker som finns på ett mera rationellt sätt och att hela anskaffningsförfarandet skall ses över. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 1221.

Herr talman! De föregående talarna har mycket kort utvecklat sina synpunkter i den här frågan, och jag skall i stort följa deras exempel. När det gäller markförvärvet för I 16 i Laholms kommun tror jag att det kan sägas vara väl dokumenterat att det föreligger behov av mark. Vi finner också att ett på den punkten helt enigt utskott har kunnat avge föreliggande betänkande. Jag kan medge att det finns människor i området som drabbas av olägenheter. Men förutsättningarna för att där få fram ersättningsmark att erbjuda dem som så önskar är ganska gynnsamma. Både landstinget och staten har mark i anslutning till det fält som nu blir aktuellt. På en punkt har vi emellertid kommit till skilda uppfattningar, och det är i frågan om ett uttalande om hur man i framtiden skall hantera sådana här ärenden. Centerns representanter i utskottet menar att det borde göras ett uttalande av den innebörden, att när kommunen har haft invändningar mot ett förvärv så skulle detta binda regeringen i dess handlande; den skulle då ha att följa kommunens linje. Jag vill rent allmänt säga att riksdagen bör vara försiktig med att göra uttalanden som starkt binder regeringen i dess arbete — det må vara försvarsministern eller någon annan som har att förbereda ärenden som skall underställas riksdagen eller att verkställa beslut som riksdagen har fattat. Vi har ju en lagstiftning om hur kronan och andra skall gå fram när det gäller att förvärva mark. Vi har också ett särskilt organ för den uppgiften. I det särskilda yttrandet anser centerpartisterna att det är angeläget att reducera antalet militära representanter i fastighetsnämnden. Vi övriga menar att det förhållandet att man råkar vara officer inte skall vara grund för diskriminering. Eftersom de militära myndigheterna i dag egentligen har ett mycket litet inflytande och de civila är förhärskande har vi inte velat vara med om något uttalande på den punkten. Jag tror det är felaktigt att tvinga regeringen att följa kommunens uppfattning. Jag är litet överraskad över detta ställningstagandet från centerns sida, Gunnar Björk. Det inträffade under trepartiregeringens tid rätt ofta att regeringen inte ville ge kommunerna tillstånd att disponera marken på det sätt som de önskade.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
Herr talman! Vi har ansett att man bör ta sig en funderare på om inte kommunen bör ha ett större inflytande i dessa frågor, om man inte bör fästa större avseende vid vad en kommun anser. I andra planfrågor har kommunerna stort inflytande, och vi har svårt att se varför de inte skulle kunna ha det också när det gäller skjutfält. Det finns en begränsning, och det är när det gäller försvarsanläggningar av olika slag. På den punkten tror jag att det är svårt att åstadkomma ett kommunalt inflytande. Men när det gäller markfrågor för skjutoch övningsfält tycker jag gott man kunde ha det.

Herr talman! Om Gunnar Björk i Gävle vill ha en helt annan ordning i fråga om handläggningen av markförvärven tycker jag det hade varit lämpligt att ta upp det. Jag tycker att det är olämpligt att göra uttalanden av det här slaget, som ju aldrig kan bli riktigt bindande men som kanske kan åberopas som grund för att ställa regeringen till ansvar för att den har handlat på ett sätt som inte står i överensstämmelse med ett kommunalt beslut. Jag tycker det är olyckligt att riksdagen medverkar till att skapa sådana oklara situationer. Inte ens sedan jag nu har hört herr Björks invändningar är jag övertygad om det lämpliga i det.
Herr talman! Jag tar till orda med anledning av det särskilda yttrande som är fogat till försvarsutskottets betänkande nr 20. Den av mina partikolleger aktualiserade motionen 1978/79:1218 tar upp frågan om försvarets fastighetsnämnds sammansättning och speciellt lekmannainflytandet i densamma. Den nuvarande sammansättningen med representanter för arméstaben, flygstaben och fortifikationsförvaltningen är en underlig kombination, eftersom försvarsstaben i nämnda sammanhang endast har fått en roll som expert. Det naturliga hade självfallet varit att försvarsstaben haft en ordinarie plats i nämnden och att övriga försvarsgrenar haft rollen av experter. Från allt fler håll i vårt samhälle ställs i dag krav på lekmannainflytande, och därmed menar jag att motionärerna i vällovligt syfte har aktualiserat frågan. Jag anser i likhet med motionärerna att försvarets fastighetsnämnd bör vara en civil nämnd, som prövar de militära myndigheternas markbehov. Även om denna nämnds sammansättning fastställdes så sent som 1977 finns det anledning att göra en översyn av det då fattade beslutet. Herr talman! Jag har inget yrkande, men vill genom mitt inlägg ge riksdagen till känna vad vi åsyftat med det särskilda yttrandet.

Herr talman!

Man igångsatte en utredning, som hade att ta ställning till ett 20-tal alternativa lösningar. Flera av dem var väl inte allvarligt menade. Fälten låg för långt borta, i områden med betydande befolkning osv. I utredningens slutskede hade man kommit ned till två tänkbara områden, Slättåkrafältet och Mästockafältet. Försvarets fredsorganisationsutredning har betonat att det är klokt att förlägga övningsfältet till Mästocka, därför att försvaret redan tidigare för flygets räkning haft övningsmark där. I 16 använde området i betydande utsträckning. Det har en yta på ca 1 700 hektar, även om det står 1 600 i propositionen. Men den skillnaden tänker jag inte dra några långtgående slutsatser av. Detta flygets övningsfält tillkom under 1950-talet och orsakade bygden en hel del problem. Med detta övningsfält blev glesbygden där ännu glesare. I denna del av dåvarande Veinge kommun, som nu har uppgått i Laholms kommun, hade man bara några år tidigare byggt en ny skola. Den fick läggas ned, då tillkomsten av övningsfältet gjorde att en hel del människor måste flytta från bygden. Militären hade köpt markområdena. Med detta såsom bakgrund blir människorna givetvis ytterligare oroade av att man förlägger också det nya övningsfältet, som kräver ännu större markarealer, till samma bygd och utglesar bygden ännu mer. Det gamla och det nya övningsområdet upptar ett sammanlagt markområde på femtio kvadratkilometer, alltså en halv kvadratmil. Denna del av Laholms kommun är redan förut en glesbygd. Den tunnas nu ut ytterligare på ett sådant sätt att fråga är om man över huvud taget har möjlighet att upprätthålla några samhällsfunktioner där. Den problematiken är tyvärr inte ovanlig när det gäller att anskaffa mark för militära övningsfält. I detta fall har kommunen och även befolkningen ändå varit betydligt mer resonabla än i de flesta andra fall. Varken jag eller mina medmotionärer har i motionen 1783 tagit avstånd från att det i nuvarande situation kan vara klokt att förlägga övningsfältet i anslutning till det redan befintliga. Vi har utgått från vad försvarets fredsorganisationsutredning säger när den föreslår Mästocka, nämligen: ”Möjligheterna till samordning och samutnyttjande bör därvid tas till vara i syfte att begränsa arealen och pressa kostnaderna. Vi utgår från att området ställs under gemensam förvaltning. Nödvändigheten att hålla kostnaderna nere nödvändiggör dock att omfattningen av fältet noga prövas i samband med förvärvet.” Vi motionärer har utgått från att alternativet Slättåkra, som ju inte kan kopplas samman med något befintligt övningsfält och som omfattar 2 900 hektar, ansågs tillräckligt. Nu begär man alltså 3 300 hektar i Mästocka. Tillsammans med tidigare 1 700 hektar blir det 5 000 hektar. Vi har ifrågasatt om inte området skulle kunna minskas. Om två tredjedelar av det önskade fältet har vi motionärer ingen avvikande mening, utan bara beträffande den sydvästra delen, där de flesta människorna bor. De flesta fritidshusen ligger också där, och — det har vi inte direkt skrivit ut i motionen, men jag vill påpeka det i alla fall — den bästa ungskogen finns där. Det sista är inte oväsentligt i en tid när det talas om brist på skogsråvara. Vi har i motionen pekat på att det går att öka fältet åt andra håll, om man anser att det skulle bli för stor åderlåtning att ta bort den sydvästra delen. Där har utskottet tydligen helt missförstått motionen. Utskottet anför nämligen på s. 8 i betänkandet: ”Att som motionärerna föreslår förlägga övningsoch skjutfältet till området nordost om Tönnersjöfältet har utskottet inte heller funnit vara möjligt. En sådan lösning har undersökts och förkastats av försvarets fastighetsnämnd. Den skulle skapa olägenheter för bl.a. den civila luftfarten, som har luftleder i anslutning till detta område.” Detta är vi helt på det klara med och har därför inte heller yrkat på att man skall plocka bort det nya fältet från Laholms kommun och lägga det i Halmstads kommun in över Smålandsgränsen, vilket skulle bli fallet om man lade det nya övningsfältet nordost om det nuvarande fältet. Vad vi har gjort är att påpeka att det finns vissa möjligheter att utöka området. Vi har inte nämnt arealerna, men låt oss säga att det finns 300 å 400 hektar som man kan ta utan att det berör en enda människa och utan att det uppstår kollision med några luftleder. Jag är helt på det klara med att det inte finns någon möjlighet att lägga hela fältet nordöst om Tönnersjöfältet. Det är egentligen på den punkten som jag vill direkt kritisera utskottet. Men utskottets skrivning kan bero på att vid den föredragning vi hade när utskottet besökte Halmstad försökte militären förstora vårt yrkande så mycket som möjligt för att visa att det var omöjligt att genomföra. Det anfördes ju då att det fanns bofast befolkning inom området och att det skulle bli kollision med luftlederna. Det har aldrig varit vår mening att utsträcka fältet så långt, och det tror jag också framgår av motionen när man tittar litet närmare på den. Sedan vill jag säga att jag högaktar utskottet för att det inte har upprepat den dumhet som försvarets fastighetsnämnd gjorde sig skyldig till och som åberopats i propositionen, att människorna skulle kunna bo kvar inom området, i varje fall en betydande del av dem, om de godtog alla olägenheter som det skulle innebära. I motionen framhöll vi att detta är rena cynismen, och människorna i bygden har uppfattat fastighetsnämndens resonemang som en ren oförskämdhet. Men utskottet har som sagt inte upprepat dessa funderingar, och det vill jag gärna uttrycka min tillfredsställelse över. Så behandlar man ju inte människor i vår tid att man kommer med sådana erbjudanden. Jag är klar över att motionsyrkandet faller, och jag tänker inte yrka bifall till motionen, men jag skulle vilja understryka vad utskottet har anfört nederst på s. 8 och överst på s. 9 i betänkandet. Utskottet understryker där angelägenheten av att man tar största möjliga hänsyn till de berörda människorna. Att man gör det i fråga om ersättningen anser jag vara en alldeles given sak, liksom att man hjälper dem med markanskaffning — där får kommunen, landstinget, domänverket osv. hjälpa till. Men det bör också finnas en möjlighet, om man betraktar hela fältet som en enhet, att utvidga i en sådan riktning att intrånget mildras åtminstone en del i den sydvästra delen.

Jag vill tolka utskottets betänkande på det sättet, och om det praktiska handhavandet av frågan sker på det sättet så bör det vara möjligt att åstadkomma lösningar som naturligtvis inte är tillfredsställande för alla berörda människor men som i varje fall kunde innebära ett steg åt det hållet.
Herr talman! Alvar Andersson framställde, trots att han höll ett ganska långt anförande, inget yrkande om bifall till motionen 1783, som han och några andra ledamöter väckt. Det är bara ett par punkter i anförandet som jag vill ta upp. Utskottet har verkligen vinnlagt sig om att göra en så inträngande bedömning av ärendet som möjligt. Vi har också haft tillfälle att samtala med de människor som är berörda av markförvärvet. Jag vill här skjuta in att jag tror det har varit mycket viktigt att Alvar Andersson, liksom övriga riksdagsmän från Halland, har bidragit till att skapa upplysning kring frågan och därigenom underlättat möjligheterna att göra förvärvet. Det är riktigt som Alvar Andersson säger att de människor som vi mött har varit resonabla. Även om det i vissa fall — som vi kunde förstå — var fråga om en stor omställning för deras vidkommande, hade vi möjlighet att resonera med dem om de här frågorna på ett angenämt sätt. Vi har också tillkännagett att om det bara rör sig om mindre justeringar bör sådana vara möjliga att göra, liksom att ersättningsmark givetvis skall lämnas. Jag vet inte om jag har missförstått Alvar Andersson, men nog kom väl den där tanken upp om att fältet skulle väsentligt kunna förskjutas. När vi prövade den saken fann vi emellertid att det då bara skulle bli andra människor som skulle drabbas. Jag tror inte det är möjligt att åstadkomma en tillfredsställande lösning där vi kan få mark på annat håll. Sammantaget är nog förutsättningarna trots allt ganska gynnsamma här. När det gäller Kalevi Wernebrinks anförande vill jag säga att inte heller han kom med något skäl till att vi skall reducera det lilla inslag av militär personal som vi har i försvarets fastighetsnämnd. Vad finns det för saklig grund för detta? Han ställde bara det yrkandet rakt ut. Eftersom riksdagen inte heller i det fallet skall rösta om förslaget, har jag självfallet inget yrkande.

Herr talman! Ekonomiskt försvar har av två borgerliga regeringar behandlats utomordentligt snävt i budgetarbetet. Inte heller i år innebär regeringens förslag ett fullföljande av 1977 års totalförsvarsbeslut. Dessutom kan konstateras att långsiktsprogrammet för denna totalförsvarsgren saknar den fasthet som gäller för militärt försvar och civilförsvar. Särskilt allvarliga är de prutningar som skett när det gäller tekniska produkter och metaller. Vi socialdemokrater har därför i en partimotion föreslagit att ytterligare 8,4 milj.kr. anslås för inköp av dessa varor. Utskottsmajoriteten företräder samma grundsyn i vad gäller önskvärdheten i att hålla fast vid målsättningen i 1977 års försvarsbeslut. Men som så många gånger förr fullföljer inte företrädarna för de tre borgerliga partierna sina uttalade målsättningar i praktisk handling. I stället hänvisar utskottsmajoriteten till det besvärliga budgetläget, och finansutskottets uppmaning om återhållsamhet får ånyo utgöra motiv för avstyrkande av vår motion. Herr talman! Till försvarsutskottets betänkande nr 21 har vi socialdemokrater fogat en reservation, som bättre än majoritetens förslag tillgodoser behovet av en god försörjningsberedskap. Till den reservationen yrkar jag bifall.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 21 behandlas frågor kring det ekonomiska försvarets verksamhet med anledning av propositionen 100, såvitt den avser det ekonomiska försvaret. Beträffande den socialdemokratiska reservationen anser utskottet att lagringen för beredskapsändamål i största möjliga utsträckning skall förverkligas enligt intentionerna i 1977 års totalförsvarsbeslut. Utskottet har i och för sig stor förståelse för det yrkande om ytterligare medel för ändamålet som har förts fram i motionen 594. Vi anser dock att det budgetläge som råder och finansutskottets uppmaning om stark återhållsamhet med beslut som medför ökade utgifter — och från socialdemokratiskt håll föreslår man nu sådana på försvarshuvudtiteln — gör det nödvändigt att avvisa även förbättringar som i och för sig är önskvärda.